Herr talman! Som herr Wärnberg sade, är det en komplicerad materia som vi har oss förelagd, men eftersom vi har dagen på oss skall jag tillåta mig att utveckla utskottets och mina egna synpunkter något utförligare än jag brukar. Jag skall i likhet med min ärade vän herr Wärnberg först göra en kort reflexion rörande varuskatten och dess tekniska utformning. Varuskatten var, när den infördes i januari 1960, en ur teknisk synpunkt på det hela taget mycket bra skatt. Den hade sina svagheter även den, men den var relativt enkel att tillämpa över disk eller vid annan försäljning, och den fungerade relativt hyggligt därför att den var enhetlig och hade relativt få undantag. Jag delar alltså helt och hållet herr Wärnbergs synpunkter i denna del. Jag har vissa personliga erfarenheter att bygga på, och jag har följt denna fråga ganska noga från början. Det hela gick bra — det är alldeles rätt, herr Wärnberg — så länge skatten utgjorde 4 procent och även när den höjdes till 6 procent — den höll sig då inom rimliga gränser. Men vid höjningen av skatten den 1 juli 1965 till 9,1 procent började påfrestningarna att komma. Skatten blev framför allt kännbar vid försäljning av dyrbara varor, och det går inte att blunda för att skattemoralen här i enstaka fall började att svikta. Därtill kom reduceringsregelns införande. Den var i och för sig motiverad, men följden blev att skatte systemets i stort sett enhetliga karaktär bröts sönder och att gränsdragningssamt redovisningsoch kontrollsvårigheter började göra sig gällande, och undantag födde undantag. Framför allt i maskinbranschen liksom kanske i mindre mån i pappershandeln och järnhandeln blev dessa tilllämpningssvårigheter påtagliga. Man hade ofta att handskas med tre typer av varor med olika skattesatser. Vissa förbrukningsartiklar, som såldes till industrin, var fria från skatt, liksom de fasta maskinerna, men i detta fall träffade skatten det levererade materialet. Maskiner underkastades däremot reduceringsregeln med en faktisk skattebelastning av 5,46 procent och sedan med 6 procent under förutsättning av tre års varaktighetstid. Slutligen fanns det alla övriga varor med kortare varaktighetstid — det: gäller nu ett skatteuttag på 11 procent. I vissa fall skall väl dessutom skillnad göras mellan olika köparkategorier. Det är inte så lätt för säljaren att i varje särskilt fall tillämpa lagerreglerna och riksskattenämndens tillämpningsföreskrifter. Märk väl: de som skall i det praktiska livet sköta det hela är vanliga expediter och försäljare, kanske en del i underordnad ställning utan erfarenhet och utan större träning i att läsa lagtext! Det finns ju inte skattejurister ute i företagen som håller på med sådana här frågor. Det är därför förklarligt om det på sina håll till en början hakade upp sig — det gjorde det. En lagstiftare får inte göra sig alltför stora illusioner i fråga om det praktiska livets förmåga att snabbt följa med i svängarna, herr talman. Komplikationer uppstod också därigenom att köpare och säljare i de enskilda fallen ofta hade olika meningar om skatteuttaget, och den som tolkade skattelagarna liberalast hade kanske lättare att sälja. Ja, hur gick det då i praktiken? Låt mig erkänna att det till en början »gick på skruvar». Första tiden rådde ett visst kaos, men med näringslivsorganisatio nernas och länsstyrelsernas hjälp har man med svett och möda efter hand kommit fram till en någorlunda likformig praxis över hela linjen, så att det hela numera — kanske med några undantag — nöjaktigt fungerar. Jag har velat belysa denna bakgrund till ärendets behandling. Som framgår av det anförda kan jag instämma med finansministern, när han på sid. 10 i propositionen förklarar att avsteg från de allmänna reglerna för en generell indirekt beskattning medför olägenheter i form av gränsdragnings-, redovisningsoch =: kontrollproblem, samt att undantagsbestämmelserna därför bör anknytas till entydiga begrepp eller faktorer. Varför har då bevillningsutskottets lottmajoritet avstyrkt propositionen? Innan jag fortsätter vill jag fästa uppmärksamheten på att propositionen sönderfaller i tre delar — det kanske inte helt tydligt framgick av herr Wärnbergs anförande — nämligen för det första ändrade regler för reduceringsregelns tillämpning, för det andra den skattemässiga behandlingen av de fasta maskinerna och för det tredje den skattemässiga behandlingen av ledningar för eldistribution. Jag upprepar frågan: Varför har då bevillningsutskottets lottmajoritet avstyrkt propositionen? Jo, i korthet är skälen för avstyrkandet följande. Trots vissa tillämpningssvårigheter i samband med reduceringsregelns initialskede har med stöd av prejudikat och anvisningar från skattemyndigheterna efter hand en viss enhetlig praxis utbildat sig inom näringslivet. Antagandet av propositionen skulle i viktiga punkter kräva mycket arbete inom företagen för omställning, för att sätta in personalen i de nya reglerna och för att förmå köparna att acceptera den nya ordningen, men dessutom även ge upphov till ovisshet om de nya bestämmelsernas rätta uttolkning innan nya prejudikat på nytt lagt det hela till rätta. Svårigheterna i denna del skulle förstärkas genom att den nya regeln om vad som är att hänföra till ett komplett inventarium för in ett nytt för både säljare och köpare okänt element — en ren nebulosa — i bilden. Jag återkommer härtill. Det andra skälet är att vi inom kort kommer att stå inför ställningstagande till frågan om ett nytt system på varuskatteområdet. Jag tänker då på mervärdeskatten, Det är så mycket mera orimligt att vidtaga några ändringar i nuvarande system, eftersom en väsentlig omläggning av den indirekta beskattningen står för dörren.

Detta utredningsarbete beräknas bli klart under innevarande år.» Detta sades för all del i våras. Översynen av det ursprungliga mervärdeskatteförslaget har som bekant nyligen resulterat i ett särskilt betänkande rörande övergång till mervärdeskatt, vilket nu är ute på remiss. Utskottsmajoriteten menar att även de i propositionen framförda förslagen under alla förhållanden saklöst kan läggas på hyllan i avvaktan på det slutliga ställningstagandet till mervärdeskatten. Ingen hynda hänger på gärdesgården — för att använda ett folkligt uttryck. I konsekvens härmed har utskottsmajoriteten också ansett sig kunna lägga på samma hylla en serie i våras väckta motioner om ändringar i varuskatteförordningen.

Vi måste göra klart för oss att vårt land befinner sig i en besvärlig kostnadssituation i jämförelse med åtskilliga andra länder. Kostnadsfrågan är i själva verket den springande punkten i vårt lands ekonomi. Den genom propositionen åstadkomna kostnadshöjningen ligger inte bara på ändringen i reduktionsregeln utan även och kanske i än högre grad på de ändrade reglerna i fråga om fasta maskiner och måhända också elektriska ledningar. Utskottet har i denna del uttryckt sig försiktigt. Jag skulle tro att det i värsta fall kan röra sig om mellan 100 och 150 miljoner, kanske mer, om året. Detta borde vara en tankeställare för oss alla, även för reservanterna. Märkligt är att departementschefen förbigått den fördyrande effekten med tystnad. Han har i detta fall tigit som en mussla. Han har sett det uteslutande som ett skattetekniskt problem. Efter de brittiska och danska devalveringarna måste det vara dubbelt angeläget att samhället inte lägger nya kostnadsbördor på den svenska industrin. Låt oss härefter övergå till att närmare analysera propositionens förslag och jämföra detta med den nuvarande ordningen. Då jag gör det är jag medveten om att jag kanske i någon mån upprepar vad herr Wärnberg anförde, men för sammanhanget torde det vara erforderligt. Jag börjar med reduktionsregeln. Enligt 18 § 3 mom. i gällande lagtext skall skatten beräknas allenast på 60 procent av den eljest skattepliktiga omsättningen, bl.a. i vad avser »maskiner och andra döda inventarier med en beräknad varaktighetstid av mer än tre år för stadigvarande användning i jordbruk, skogsbruk, rörelse el ler annan yrkesmässig verksamhet». Det är lagens regel. Något annat föreskrives inte. Reduktionsregeln skall alltså enligt gällande bestämmelser tillämpas på maskiner och andra döda inventarier med en varaktighetstid av upp till tre år. I propositionen har finansministern anmärkt på att vid tillämpning av regeln avgörande vikt fästs vid bestämmelsen om varaktighetstiden, varför följden har blivit att regeln har tillämpats på leveranser av även andra objekt än avskrivningsobjekt. Han har vidare anmärkt på att även delar till i och för sig reduktionsberättigade objekt liksom även reservdelar vid reparation kommit att omfattas av regeln. Finansministern menar att olägenheter och svårigheter föranletts av denna generösa tolkning av regelns område. Det står faktiskt »generösa tolkning». Såvitt jag kan finna kan inga anmärkningar riktas mot skattemyndigheternas, enkannerligen regeringsrättens tolkning av lagtexten. Denna tolkning är helt i överensstämmelse med lagtexten. Om den inte överensstämmer med finansministerns intentioner, ligger felet i den av finansministern själv föreslagna lagtexten, icke i en felaktig rättspraxis. När lagtext och intentioner inte hänger ihop, måste ju myndigheter och skattskyldiga rätta sig efter lagtexten. Mot bakgrunden av talet om generositeten föreslår nu finansministern i propositionen en avgränsning av reduktionsregeln till vad som kan betraktas som nyinvesteringar i avskrivningsobjekt. Jag vill inte bestrida att det på ett ställe i 1965 års proposition i departementschefens anförande uttalas att regeln skulle vara tillämplig endast på nyinvesteringar. I övrigt talas endast om investeringar. Man kan fråga: Menas med nyinvesteringar endast helt nya maskinuppsättningar? Jag har fattat finansministern så, att han vill utestänga reservdelarna, i varje fall vid efterföljande kompletteringsleveranser. I 1965 års proposition står uttryckligen citerat i propositionen att även reservdelar, verktyg och tillbehör, som normalt ingår i leveransberättigade investeringar, hör hit. Den nya regeln innebär att skatt beräknas enligt reduktionsregeln vid försäljning av komplett maskin eller annat komplett inventarium, under förutsättning att inventariets beskattningsvärde är lägst 500 kronor, att tillhandahållande sker för stadigvarande användning samt att inventariet med hänsyn till varaktigheten normalt hos säljaren är föremål för årliga värdeminskningsavdrag, dvs. är ett avskrivningsobjekt. Till stöd för den föreslagna nya lagtexten uttalar departementschefen att den föreslagna avgränsningen av tilllämpningsområdet skulle »i väsentlig grad» underlätta regelns tillämpning. Jag är av precis motsatt mening. Det skulle i hög grad riva upp den nuvarande ordningen och skapa nya svårigheter, i varje fall intill dess prejudikat skapats och en stabilisering av praxis åstadkommits. Det blir ett par år av nya besvärligheter för alla. Jag åsyftar härmed framför allt den föreslagna regeln om den primära avgränsningen till sådana objekt som redan vid leveranstillfället utgör en komplett, färdigställd investeringsvara, maskin eller annat inventarium. I propositionen har man konkretiserat detta i den geniala, nyfunna termen »komplett inventarium». Det är ett snillefoster! Vad kan nu menas därmed? Sedan departementschefen kläckt denna term tycks han ha gripits av eftertankens kranka blekhet. Han tillfogar att viss jämkning av den föreslagna begränsningen dock synes befogad, i det att även delar till en anläggningstillgång kan ha karaktären av en självständig, i och för sig komplett investeringsvara. Jag medger gärna att en värdegräns kunde ha varit lämplig. Köpmannaförbundets förslag om ett lägsta gräns värde av 200 kronor hade säkert haft sina praktiska fördelar. Jag kastade fram tanken därom i bevillningsutskottet, men herr Wärnberg kanske erinrar sig att det inte vann någon förståelse hos utskottets socialdemokratiska hälft. Kravet på att leveransen skall omfatta komplett inventarium i förening med värdegränsen 500 kronor skapar problem och fördyring. Herr Wärnbergs bagatellisering härav — att det endast skulle betyda 20 kronor i varje särskilt fall — tror jag inte håller streck. Att varje komplett inventarium skall ha ett värde av 500 kronor innebär att om exempelvis en speditionsfirma skall lägga upp ett lager på 100 containers, där var och en kostar mindre än 500 kronor, får firman i fråga betala full skatt. Det finns naturligtvis containers som är dyrare än 500 kronor, och då klarar man sig, men det finns också mindre och billigare. Detsamma gäller för t.ex. ett mejeri, som skaffar sig ett stort antal nya kärl för mjölken, en hel serie, där varje kärl kostar mindre än 500 kronor. I det fallet blir det också full skatt. För närvarande tillämpas i sådana fall reduktionsregeln. Det kommer därför att bli en fördyring enligt propositionens förslag.

Jag skall här göra ett litet avbrott i min framställning för att ge min vän herr Wärnberg några ord på vägen — några små, små ord av kärlek. Han talade om »uppslagsrikedom och missbruk». Jag frågar: Riktar herr Wärnberg denna så att säga beskyllning även mot skattemyndigheterna och rege ringsrätten, som har sanktionerat vad som har förekommit? I propositionen framhålles att syftet med det däri framlagda förslaget endast är att »komma till rätta» — så står det faktiskt — med de problem och olägenheter som reduktionsregeln medför i den praktiska tillämpningen. Men, herr Wärnberg, reservanterna går ett steg längre under något glidande formuleringar. Reservanterna framhåller nämligen att syftet med propositionen är att korrigera och komplettera bestämmelserna i sådan riktning, att man når vad som avsågs i 1965 års lagstiftning. Jag återkommer till att tolkningen av lagens innebörd utförts av landets högsta dömande myndighet. Dess kompetens kan väl inte jävas. Vill man verkligen korrigera ett regeringsrättsutslag på detta vis? Reservanterna säger vidare att skatteeffekterna måste bedömas med utgångspunkt från de bakomliggande s.k. intentionerna. Är det fråga om en ny rättskälla, t.o.m., av högre dignitet än lagen själv, eller vad menar man med »intentionerna»? Det enda som sägs om skattebelastningen på näringslivet är att det vid en sådan bedömning är ovisst, huruvida propositionen verkligen leder till någon nämnvärd skärpning. Hur man än resonerar, går det inte att komma ifrån att det ur näringslivets synpunkt är fråga om en ökad skattebelastning i förhållande till nuläget. Hur mycket dyrare blir förslaget nu? Herr talman! Jag lämnar nu mysteriet med det kompletta inventariet och går över till den andra frågan, som gäller de fasta maskinernas behandling i varuskattehänseende. Här kan varken departementschefen eller reservanterna — kanske dock snudd för reservanterna — göra gällande att det är fråga om att återföra beskattningen till de intentioner som låg till grund för de av riksdagen år 1965 antagna reglerna, Det rör sig här om en direkt och okamouflerad skatteskärpning. För närvarande gäller den ordningen att fasta maskiner likställes med lösa, varför reduktionsregeln är tillämplig. Monteringen av dylika maskiner anses huvudsakligen ha gällt fastigheter och inte den skattepliktiga maskinen och är följaktligen helt fri från skatt, eftersom allt arbete på en fastighet är fritt från skatt. Propositionen utmynnar i denna del i förslaget att alla objekt som vid fastighetstaxeringen har åsatts särskilda maskinvärden skall i varuskattehänseende inte anses såsom fastighet utan som vara, för vilken reduktionsregeln gäller. Det nya är, såvitt jag har förstått saken rätt, att reduktionsregeln om 60 procent därmed utsträckes att även omfatta vederlaget för maskinens montering, vilket hittills har varit alldeles fritt från beskattning. Det är här fråga om en mycket stor kostnadshöjning för näringslivet. Utskottets betänkande ger exempel härpå. Jag tycker dock att skattetekniska skäl för den föreslagna ändringen saknas. Skatteskärpningen är så mycket allvarligare som den fördyrar investeringarna inom vår tunga industri.

Detta arbete skulle nu fördyras med låt oss säga 60 000—70 000 kronor för en treveckorsperiod. Jag vill erinra om de i dagarna framlagda boksluten för Cellulosabolaget samt Mo och Domsjö, vilka bokslut visar det ekonomiska läge som skogsindustrin befinner sig i. Vi har här, herr talman, det andra mysteriet, nämligen mysteriet med den försvunna målsättningen, den om eliminerandet av skattens kostnadshöjande effekt på investeringarna. Till sist vill jag beröra frågan om de elektriska ledningarna. Beträffande dessa har regeringsrätten tolkat gällande bestämmelser i kommunalskattela gen på så sätt att ledningar för eldistribution över mark, som tillhör annan person än ledningarnas ägare, är att hänföra till lös egendom och att reduktionsregeln gäller för materiel till sådan ledning. I konsekvens därmed gäller reduktionsregeln även ersättningar för ledningarnas framdragande, vilka tidigare har varit skattefria. Regeringens förslag har gått ut på en ny och tredje lösning genom att elledningar i varuskattehänseende likställes med fastighet, oavsett om de framdrages på egen eller främmande mark, Härigenom upphör reduktionsregeln att tilllämpas på ledningsmaterial, som i stället beskattas helt, medan å andra sidan ersättningar för arbeten med ledningarnas framdragande blir helt skattefria. Ja, såväl den ena som den andra lösningen kan naturligtvis ha fog för sig, men eftersom det framför allt är ledningarna som kostar pengar blir det även här en kostnadsskärpning. Alla skäl talar mot en sådan, och den föreslagna ändringen skapar trassel. Vi har här det tredje mysteriet — mysteriet om hur luftledningar på annans mark blir fast egendom. Bevillningsutskottets lottmajoritet har avstyrkt propositionen med hänsyn till de kostnadshöjande effekterna och framför allt olämpligheten av att nu, när övergången till ett nytt skattesystem ligger inom räckhåll, införa nya regler som skapar osäkerhet och trassel. I konsekvens härmed har utskottet också avstyrkt alla motioner om ändringar i bestämmelserna, trots att utskottets majoritet kanske hyser sympati för ett stort antal av dessa motioner. Men det är möjligt att önskemålen i denna del kan tillgodoses i annan ordning. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets yrkande.

Herr talman!

I det förstnämnda avseendet föreslår finansministern, såsom också har framgått av den föregående framställningen, att det skall gälla tre regler för att skattereducering skall ifrågakomma. Det måste vara fråga om en komplett maskin eller annat komplett inventarium, maskinens eller inventariets beskattningsvärde måste uppgå till 500 kronor eller mer, och maskinen eller inventariet måste utgöra en sådan anläggningstillgång som normalt är föremål för årliga värdeminskningsavdrag vid taxeringen. Vad som menas med komplett inventarium förefaller, som också herr Jacobsson framhöll, mycket oklart och kan bli föremål för skilda tolkningar. Reservdelar, verktyg och tillbehör, som i normal omfattning medföljer vid leveransen, skall omfattas av reduceringsregeln men inte reservdelar som används vid en senare reparation. Men en del, som i sig själv utgör ett komplett inventarium, kommer under reduceringsregeln, såvida värdet uppgår till lägst 500 kronor, också om den är avsedd att sättas in i samband med en reparation. Som exempel på sådana delar anges i författningstexten motor till en arbetsmaskin. Departementschefen nämner i motiveringen också karosser, kranar och andra lastanordningar till motorfordon. Motiven för detta ställningstagande utvecklas emellertid inte på något sätt. Införandet av begreppen »komplett maskin» och »komplett inventarium» kommer att medföra mycket stora tilllämpningssvårigheter. Det belyses i en del remissyttranden. Riksskattenämnden säger sig förutsätta att den måste meddela kompletterande anvisningar, i förekommande fall försedda med vägle dande exempel utarbetade i samverkan med berörda branschorganisationer. Reservanterna säger sig också förutsätta att så kommer att ske. Länsstyrelsen i Örebro vill att riksskattenämnden skall få i uppdrag att utarbeta inte bara anvisningar med exempel utan också förteckningar över maskiner och inventarier som omfattas av investeringsregeln. Generaltullstyrelsen, som har exklusiv erfarenhet av de svårigheter som är förenade med varuklassificeringar, ställer sig tveksam till möjligheten att över huvud åstadkomma sådana förteckningar. Industriförbundet konstaterar att kravet på att ett inventrium skall vara komplett inte gör det möjligt att tillämpa reduceringsregeln i sådana fall då en komplett anläggning inköps i delar från olika leverantörer. Framför allt vid större nyanläggningar är det enligt Industriförbundet tämligen vanligt att vissa delar av tillverkningstekniska skäl måste beställas på ett så tidigt stadium att entreprenör inte antagits för anläggningen i dess helhet. Visserligen lär man väl kunna komma i åtnjutande av reducering också i dessa fall, om man sätter in ett särskilt inköpsföretag som mellanled för samtliga leveranser — ett förfarande som Industriförbundet inte har antytt — men det är knappast tillfredsställande att sådana åtgärder skall behöva tillgripas för att ernå en rimlig beskattning. Verkningarna av den föreslagna bestämmelsen belyses i Industriförbundets yttrande med ett exempel från textilindustrin. Strumpautomater är tämligen små maskiner som förekommer i stort antal inom irikåindustrin. Ofta har en enda arbetare 50 sådana maskiner att sköta. En strumpautomat består av stativ och stickcylinder plus åtskilliga andra delar jämte en elmotor. En maskin i normalutförande kostar ungefär 20 000 kronor. När en sådan maskin har varit i drift cirka fyra år måste den renoveras. Den tillföres då delar till ett värde av ungefär 2000 kronor. Efter ytterligare fyra år måste en större renovering till; då ersätts delar till ett värde av cirka 4000 kronor. Med dessa renoveringar kan man förlänga strumpautomaternas livslängd till ungefär 12 år. Men de delar som tillförs maskinerna vid dessa renoveringar, inte ens stickcylindrarna som är de dyraste enheterna, torde fylla fordringarna på ett komplett inventarium. De utgör emellertid knappast reservdelar i egentlig mening, och man tycker att skälighetshänsyn talar för en reducering. Elmotorn däremot anses som ett komplett inventarium, och skulle den behöva bytas ut skulle den i och för sig vara berättigad till skattereducering. Det tråkiga är bara att den kostar under 500 kronor och faller för 500-kronorsregeln. Sveriges grossistförbund bidrar med ett annat exempel. I ett visst slags separatorer kostar enbart den s.k. separatorkulan omkring 40 000 kronor, vilket motsvarar cirka 60 procent av separatorns pris. När kulan behöver bytas kommer varuskatt att utgå med oreducerat belopp, eftersom kulan inte utgör ett komplett inventarium. Det anförda torde vara tillräckligt, och jag övergår till 500-kronorskriteriet. I fråga om det blir det väl inte några större tillämpningssvårigheter, beroende på det parallellt ställda kravet att det skall vara fråga om ett komplett inventarium. Jag skall däremot uppehålla mig något vid de ekonomiska verkningar som 500-kronorsregeln kan få i vissa fall. Textilrådet, som är en branschförening inom Sveriges industriförbund, har framhållit — uppgifterna har jag hämtat ur Industriförbundets remissyttrande — att det är typiskt för textilindustrins maskiner att de är sammansatta av en mängd sinsemellan lika enheter. Ett exempel på detta utgör spinnmaskiner, som består av ett stort antal spolar, spindlar, sträckverk osv. I spinnerierna sker oftast rationaliseringar på det sättet att någon eller några av dessa enheter ersätts med effektivare komponenter. Det tekniska nyskapandet inom branschen avser ofta någon detalj i en maskin, som om den ersätts med en nykonstruktion väsentligt höjer hela maskinens arbetskapacitet. Varje enskilt sträckverk och varje enskild spindel representerar ett relativt lågt värde, men sträckverken och spindlarna tillsammantagna för en hel maskin har ett värde långt över 500 kronor. Till detta kommer att man som regel inte bygger om enstaka maskiner utan hela grupper av maskiner på en gång. Motsvarande gäller beträffande flertalet vävmaskiner, trikåmaskiner och andra textilmaskiner, där garn manövreras eller bearbetas på ett eller annat sätt. Inom textilindustrin kommer på grund av detta totalt sett betydande investeringar att falla för 500-kronorsregeln. Åtskiliga av de redskap och andra inventarier, som används inom jordbruk och fiske, kommer genom 500-kronorsgränsen att falla utanför reduceringsregeln. Detsamma kommer att bli fallet med de flesta verktyg som används av hantverkare och i mekaniska verkstäder. Många av remissorganen erkänner att en värdegräns är befogad. Initiativet till en sådan har ju också kommit från ett organ inom näringslivet, nämligen Sveriges köpmannaförbund. Köpmannaförbundet vill emellertid inte — alldeles bortsett från höjningen av gränsen från 200 till 500 kronor i regeringsförslaget — känna igen sitt förslag i den utformning som det nu föreligger i. För egen del anser jag att frågan om en värdegräns inte kan ses isolerad. Den måste bedömas mot bakgrunden av de båda Övriga kriterierna — att ett inventarium för att komma i åtnjutande av skattereducering dels skall vara komplett, dels skall utgöra avskrivningsobjekt. Jag övergår nu till det tredje kriteriet. Finansministern tycker att den nuvarande treårsregeln har tillämpats väl generöst. Herr Gösta Jacobsson tyckte att det var ett olämpligt ord, och jag tycker inte heller att det är särskilt väl funnet. Men om finansministern menar, att det har gått för långt när man tilllämpar reduceringsregeln på sådana saker som linjaler, pappersknivar, stämpelställ och svampkoppar, så håller jag med honom. Jag tycker att detta inte är en riktig utveckling. Nu vill finansministern åstadkomma en bättre avgränsning av området för skattereduceringen genom att göra reduceringsregeln tillämplig bara på sådana objekt som i egenskap av anläggningstillgång hos köparen bör göras till föremål för årlig avskrivning enligt bestämmelserna i kommunalskattelagen. Förslaget lider emellertid av den svagheten att avgörandet om det skall utgå full eller reducerad varuskatt ligger hos säljaren och — vid import — hos tullverket. Det är alltså säljaren eller tullverket som har att avgöra om köparen i sin bokföring rätteligen bör aktivera tillgången eller inte. De regler som finns i kommunalskattelagen angående vilka objekt som bör vara föremål för avskrivning är inte så absoluta, att det alltid är möjligt för en tredje part att avgöra vad som i det ena eller andra fallet är normalt. I författningsförslaget användes just det uttrycket. Det påstås dessutom förhålla sig så att man vid rörelsetaxeringen ingalunda strikt håller sig till lagens bokstav. Åtskilliga maskiner och inventarier av ringa värde torde dras av som omkostnad fastän varaktighetstiden är längre än tre år. Vad är normalt i sådana fall — det som står i lagen eller det som tillämpas i praktiken? Särskilt olämplig förefaller regeln att vara när köparen över huvud taget inte beskattas efter bokföringsmässiga grunder. När en jordbrukare som deklarerar enligt kontantmetoden köper ett jordbruksredskap för över 500 kronor i en järnhandel skall expediten, om förordningens ordalydelse skall följas, innan han påför skatten på notan överväga, om jordbrukaren normalt skulle ha gjort årliga avskrivningar på redskapet i sin bokföring, om han i stället för jord bruk hade bedrivit rörelse och använt redskapet i denna. Någon enkel skatteregel är det sannerligen inte. Vad jag här har sagt leder mig till samma slutsatser som herr Gösta Jacobsson nyss har redovisat, nämligen att de föreslagna ändringarna kommer att skapa stor osäkerhet och leda till nya tilllämpningssvårigheter, som kommer att få en rad tolkningstvister i släptåg. Med tanke på att det inom relativt kort tid måste bli aktuellt att ersätta den allmänna varuskatten med en mervärdeskatt bör vi undvika att göra några mera djupgående ingrepp i varuskatteförordningen, allra helst om de kan leda till sådana besvärligheter som här är att befara. Herr Wärnberg säger att problemen med investeringsvarorna kommer att bli desamma i ett mervärdesystem. Det har jag mycket svårt att förstå, herr Wärnberg. Företagen kommer ju i ett sådant system att ha avdragsrätt för all ingående skatt, vare sig den hänför sig till investeringsvaror, hjälpmaterial eller material som bildar underlag för företagets produktion. Den gränsdragning som man i dag har mellan investeringsvaror och andra varor kommer ju inte i princip att finnas i mervärdeskatten. De socialdemokratiska reservanterna säger — och herr Wärnberg har upprepat det i sitt anförande — att ändamålet med de nya reglerna bara är att avgränsa reduceringsregelns tillämpningsområde till vad man avsåg vid regelns införande 1965. Underförstått är då givetvis att reduceringsregeln inte har fått den tillämpning som man syftade till 1965. Detta kan bero bara på två ting. Antingen har regeringsrätten i sina utslag, som legat till grund för den nuvarande tillämpningen, tolkat bestämmelserna felaktigt, eller också har bestämmelserna varit felaktigt utformade. Jag skulle vilja fråga reservanterna: Vilket är det? Jag kommer nu till de fasta maskinerna. Här är rättsläget för närvarande det, att sådana maskiner vid inköp beläggs med reducerad skatt medan montering och reparationer är skattefria, eftersom maskiner som åsätts särskilt maskinvärde vid fastighetstaxeringen anses tillhöra fastigheten. Nu föreslår finansministern att detta skall ändras genom att alla objekt, som vid fastighetstaxeringen åsätts särskilt maskinvärde, trots detta skall anses som varor rakt igenom varubeskattningen så att säga. Detta innebär att anskaffning fortfarande kan ske med skattereducering, men att skatt i motsats till vad som nu gäller kommer att utgå på monteringen, reducerad skatt om monteringen utföres av den som levererat maskinen och eljest full skatt. Full skatt kommer likaledes att utgå på reparationsarbeten, som nu är skattefria. Det förslag som nu lagts fram syftar således medvetet till en skärpning av den beskattning som nu gäller. Det är heller inte fråga om någon oväsentlig skärpning, eftersom monteringskostnaden för fasta maskiner ofta är betydande. Det är inte ovanligt att den uppgår till 25—50 procent av anläggningskostnaden i dess helhet. Konsekvenserna drabbar huvudsakligen den tyngre industrin, bl.a. skogsindustrin, järnoch stålindustrin och den petrokemiska industrin. Inom dessa industrier dominerar exporten, Att lägga en ökad skattebörda på dessa typiska exportindustrier strider direkt mot principer som jag trodde att vi alla var överens om numera. Särskilt i det inträdda läget med starkt ökade svårigheter för våra exportindustrier är en sådan åtgärd att betrakta som synnerligen allvarlig. Sett ur rent skatteteknisk synpunkt kommer den föreslagna ändringen att medföra nya komplikationer. Vissa entreprenörer i byggbranschen, som utför murning, plåtarbeten och målning, utför ofta arbeten på fasta maskiner i samband med montering eller uppförande eller i form av underhåll. Sådana entreprenör blir med de föreslag na reglerna skattskyldiga för en del av sin verksamhet. Ett annat problem uppstår när ett utländskt företag levererar en maskin som skall monteras fast och företaget självt skall stå för monteringen. I detta fall uttas varuskatten för maskin av tullverket. Enligt de regler som gäller för beskattningsvärdet vid import medräknas inte monteringskostnaden i beskattningsvärdet. Monteringskostnaden blir därmed definitivt skattefri. I regel saknar det utländska företaget fast driftställe här i landet, och det finns inte vare sig teoretisk eller praktisk möjlighet att senare ta ut skatt av företaget för monteringsarbetet. Det finns, herr talman, när det gäller de fasta maskinerna inga skäl som talar för bifall till propositionen. Jag kommer så till den sista delen av förslaget, den som gäller behandlingen i varuskattehänseende av ledningar av olika slag. Onekligen är rättsläget på detta område inte tillfredsställande för närvarande. Skattebeläggningen är nu beroende av över, på eller i vems mark ledningarna går. Man kan hålla med finansministern om att enhetliga regler bör gälla för alla slags ledningar och att man därför måste bortse från äganderätten till den mark som berörs av ledningsnätet. Finansministern föreslår att man skall lösa frågan på det sättet att alla ledningar i varuskattehänseende likställs med fastighet. Personligen anser jag nog att detta är den enda framkomliga vägen. Att jag likväl går på avslag på propositionen också i denna del sammanhänger med den allmänna inställningen att vi nu inför den skattereform som måste komma, innebärande övergång till mervärdeskatt, inte skall lappa på den allmänna varuskatten, utan dras med olägenheterna under den tid som återstår. I konsekvens med denna inställning har utskottsmajoriteten avstyrkt alla de vid riksdagens början väckta motioner som utskottet har behandlat i samband med propositionen, fastän en del av motionerna innefattar förslag som har mycket som talar för sig. Jag skall här beröra tre motionsyrkanden som gäller dels undantag från allmän varuskatt för konst som försäljs på utställning, dels undantag för proteser, dels slutligen yrkesmässighetsbegreppet vid verksamhet som bedrivs av staten och kommun i samverkan. Konstverk är nu fria från allmän varuskatt när konstnären säljer dem från sin ateljé. När de säljs på utställning eller i butik blir de däremot skattebelagda. I motioner — också i en från socialdemokratiskt håll — yrkas att konstverk skall vara skattefria också när de säljs på utställning. Det konstnärliga skapandet bör inte beskattas, anser motionärerna, som också visar på att skattebestämmelserna lätt kan kringgås. Motsvarande motionsyrkanden har behandlats av riksdagen tidigare men avslagits. Utredningen angående indirekta skatter och socialförsäkringsavgifter som nyligen lagt fram sitt betänkande har föreslagit, att konstverk skall undantagas från mervärdeskatt i alla fall då de säljs av upphovsmannen direkt, alltså oberoende av om försäljningen sker från ateljé eller från utställning. Det är alltså här att konstatera att utredningen har hamnat på samma linje som motionärerna. Det skattepliktiga området är i varuskatteförordningen avgränsat på sådant sätt att personliga tjänster såsom läkarvård och tandvård inte beskattas. Undantag gäller också för läkemedel som tillhandahålles enligt recept eller till sjukhus. Skattefriheten för läkemedel är motiverad av sociala hänsyn. Man har inte velat fördyra läkemedlen genom att belägga dem med skatt. Däremot gäller inget undantag för proteser. Det finns många slag av proteser. En viktig grupp är de ortopediska hjälpmedlen. I fråga om dessa inne bär beskattningen inte någon belastning för den enskilde, eftersom sådana hjälpmedel numera bekostas av staten. En annan viktig och stor grupp är tandproteserna. I fråga om dessa är det i regel den enskilde som får stå för kostnaderna. Av dem som får tandproteser insatta är huvuddelen över 60 år. Många är människor i små omständigheter. Därtill kommer att de vanligaste proteserna i allmänhet inte varar längre tid än cirka fem år. Sedan måste de bytas ut. Det är alltså för många fråga om en kännbar periodiskt återkommande kostnad. Ur folkhälsosynpunkt är det av mycket stor betydelse, att de som har behov av konstgjorda tuggverktyg får fullgoda proteser. Det finns därför starka sociala skäl som talar för att tandproteser i varuskattehänseende jämställes med läkemedel och undantages från skatt. Men saken har också en annan sida. Trots att proteser i princip är skattepliktiga blir en tandprotes inte belastad med varuskatt, om den tillverkas av en tandläkare eller av en tandtekniker som är anställd hos en tandläkare. Tillverkningen av tandprotesen anses då utgöra tandvård, och någon varuskatt utgår inte. Däremot får tandläkaren betala skatt för det material som går åt. Men de flesta tandläkare gör inte själva proteser till sina patienter utan beställer dem från ett fristående dentallaboratorium. I sådana fall blir proteserna belagda med varuskatt på hela värdet, såväl material som arbetskostnad. I genomsnitt representerar arbetskostnaden cirka 65 procent av slutproduktens Pris. Den reella skillnaden är alltså den att denna arbetskostnad blir beskattad när en tandprotes tillverkas på ett fristående dentallaboratorum men inte när en tandläkare gör den på eget laboratorium. Det är ur många synpunkter mindre önskvärt — och det är tandläkarnas och dentallaboratoriernas organisationer helt överens om — att tandläkarna håller sig med egna laboratorier och egna tandtekniker, utan det är betydligt mera rationellt med fristående dentallaboratorier som vart och ett betjänar flera tandläkare. Den verksamhet det här är fråga om kräver långtgående specialisering och en sådan är inte möjlig på ett laboratorium av den storlek som en tandläkare själv kan hålla. Övergången till fristående dentallaboratorier innebär alltså en strukturrationalisering som inte bör motverkas genom olämpligt utformade skattebestämmelser. Utredningen angående indirekta skatter och socialförsäkringsavgifter har i sitt betänkande uppmärksammat det problem som här är berört. Utredningen erkänner, att det skulle främja en enhetlig beskattning på detta område, om man undantog dentallaboratoriernas arbeten från skatteplikt. Men eftersom dentallaboratorerna också bedriver annan verksamhet, som måste vara skattepliktig, så skulle det uppstå praktiska tillämpningsproblem. Utredningen påpekar också, att dentallaboratorierna i ett mervärdeskattesystem får avdragsrätt för ingående skatt, vilket inte tandläkarna får. Utredningen säger sig hysa förståelse för yrkandet om skattefrihet för dentaltekniska arbeten men anser att skattetekniska skäl talar emot ett undantag. Utskottet har i sin skrivning hänvisat till vad utredninegn har sagt och nöjer sig för egen del med att konstatera, att en övergång till mervärdeskatt uppenbarligen skulle bidra till att i viss mån reducera de olägenheter som påtalats. Utskottet har därmed inte tagit ställning vare sig för eller emot en skattebefrielse i ett blivande mervärdeskattesystem utan den frågan får givetvis prövas i samband med införandet av ett sådant. För att den som utövar en rörelse eller verksamhet skall vara skyldig att betala allmän varuskatt skall verksamheten bedrivas yrkesmässigt. Verksamhet som staten eller en kommun — ock så en landstingskommun — bedriver för att tillgodose uteslutande egna behov anses inte som yrkesmässig, såvida den inte bedrivs i bolagseller liknande form. Så har bestämmelserna tillämpats sedan varuskattens tillkomst vid årsskiftet 1959/1960. Vid vårriksdagen 19653 beslöts trots motstånd från oppositionens sida en ytterligare inskränkning i yrkesmässighetsbegreppet i fråga om offentlig verksamhet. Regeln att verksamhet som staten eller kommun bedriver uteslutande för egna behov är skattefri skulle gälla också när verksamheten anordnats i samverkan mellan staten och en kommun eller mellan kommuner. Bakgrunden till ändringen var att försvarets fabriksverk hade åtagit sig att ombesörja tvätten för sjukvårdsinrättningarna i en del landsting. Enligt de bestämmelser som gällde före den 1 juli 1965 måste fabriksverket ta ut allmän varuskatt på tvätt som utfördes för landstingens räkning. Tvätt som utfördes för statliga inrättningar ansågs däremot tillgodose statens egna behov och var därför fri från varuskatt. Finansministern ansåg att det borde föreligga skattefrihet i båda fallen. Visserligen erkände han, att avskaffande av skattskyldigheten för tvätt som utfördes för landstingens räkning kunde missgynna den enskilda tvätteriverksamheten, men han viftade bort betänkligheterna. Det måste, sade han, »anses vara ett allmänt intresse att offentlig verksamhet bedrivs så rationellt som möjligt och att möjligheterna härutinnan tillvaratas. Varuskattens nuvarande utformning utgör visst hinder häremot. Sådana konsekvenser bör undanröjas.» Och de undanröjdes som sagt. Detta har gått ut över de enskilda tvätterierna, som blivit försatta i ett mycket svårt konkurrensläge. Tidigare anlitade landstingen enskilda tvättinrättningar i ganska stor omfattning, men när försvarets fabriksverk nu inte behöver ta ut allmän varuskatt på sina leveranser till landstingsinrättningarna, är det på de flesta håll inte möjligt för de enskilda tvätterierna att hävda sig. Också på ett annat område har skattefriheten för försvarets fabriksverk visit sig vara konkurrenshämmande. Centrala beklädnadsverkstaden i Karlskrona, som sorterar under försvarets fabriksverk, tillverkar uniformer och konkurrerar på detta område med enskilda konfektionsfabriker. Konkurrensen snedvrids emellertid av att centrala beklädnadsverkstaden i motsats till de privata tillverkarna inte behöver betala allmän varuskatt vid leveranser till stat eller kommun. Det rör sig här om civila uniformer för t.ex. järnvägs-, polisoch tullpersonal och personal vid kommunala trafikverk och liknande. Den uniformstillverkning, som bedrivs vid centrala beklädnadsverkstaden anses tillgodose endast statens respektive kommunens egna behov, trots att de tjänstemän, som skall ha uniformerna, i allmänhet får betala dem till självkostnadspris minus viss rabatt. En i princip privat konsumtion blir på detta sätt undantagen från den allmänna varuskatten. I själva verket utgör den offentliga sektorn — staten, landstingen och kommunerna — med den tolkning man gett ordet »samverkan» i anvisningarna till 12 § varuskatteförordningen i dag ett slags frihandelsområde, där myndigheterna kan handla med varandra och arbeta åt varandra utan att betala allmän varuskatt, medan enskilda företag inte kan komma in på denna marknad utan att belastas med 11,1 procents skatt på sina nettopriser. Det är denna konkurrenssnedvridande verkan av de nuvarande bestämmelserna som vi inom oppositionen vänder oss emot.

Herr talman! Med åberopande av det skäl, som jag här tidigare anfört, att vi inte nu inför en snar övergång till mervärdeskatt bör företa några ändringar i varuskatteförordningen, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag och avslag på propositionen och samtliga motioner.

Herr talman!

Jag skall ändå försöka skingra några av herr Jacobssons mysterier. Herr Jacobsson frågade mig, på tal om den uppslagsrikedom jag talade om och rent av det eventuella missbruket, om det var meningen att jag med det ville säga, att rättsmyndigheterna har gjort fel eller om det är fel i lagtexten. Jag får nog det intrycket, att lagtexten varit felaktig. I förarbetena till propositionen talade man om, vad man ville, och man trodde väl att man skulle ha fått det tillämpat. Men det har man inte fått, utan lagtexten har blivit utslagsgivande. När man alltså finner att det inte blev som intentionerna var, är det väl ingen annan råd än att ändra lagtexten. Det är detta man nu skall göra, herr Jacobsson! Större var inte mysteriet. Herr Jacobsson sade att jag svävade i »lycklig» okunnighet om huruvida det skulle komma något förslag om mervärdeskatt eller inte. Det sade jag, men om herr Jacobsson lägger in någon värdering i ordet lycklig, t.ex. att det skall betyda att jag inte vill ha någon mervärdeskatt, skall jag tillfredsställa herr Jacobsson med att ta bort ordet »lycklig». Jag svävar dock fortfarande i okunnighet om huruvida det kommer någon Proposition eller inte. Jag vet mycket väl, att denna fråga har varit och är under prövning. Den är ute hos remissinstanserna just nu. Men huruvida det nästa år kommer en proposition om mervärdeskatt och hur den i så fall ser ut, därom svävar jag i okunnighet — antingen det nu är lyckligt eller olyckligt. Vi säger, att vi vill en återgång till intentionerna från 1965, och det har vi på punkt efter punkt försökt att slå fast. Herr Jacobsson eller herr Tistad sade, att vi har åtminstone en punkt, där det inte är fråga om någon återgång, och det gäller de fasta maskinerna, där det klart är en skatteskärpning gentemot det förhållande som skulle ha rått 1965, om det fått stå sig. Det är alldeles riktigt. Men om en regel är så besvärande, herr Jacobsson, att den ger den ena maskinen en fördel framför andra maskiner, så är det väl rimligt att försöka få en likställighet till stånd. Det är detta man är ute efter. Detsamma kan jag väl säga åt herr Ferdinand Nilsson beträffande jordbrukets maskiner. Jordbrukets fasta maskiner är i dag inte likställda med Övriga rörelsers på grund av det fastighetsbegrepp som vi har i vår nuvarande lagstiftning. Genom att de fasta maskinerna i Övriga rörelser nu kommer att belastas något hårdare kommer .en utjämning att ske i någon mån. Reservanterna förutsätter dock, att Kungl. Maj:t ser över denna sak och jämställer Jordbrukets fasta maskiner med Övriga rörelsers fasta maskiner. Jag hävdar fortfarande, att det har visats en hel del uppslagsrikedom när det gällt att få skattereduktion. Jag kan aldrig tänka mig att herr Gösta Jacobsson ändå slåss för att muttrar, skruvar, plankor, hålslag, samlingspärmar och dylikt är investeringsvaror! I 1965 års förslag om införande av reduktionsregeln var det dock hela tiden tal om att befria investeringsvarorna. Jag kan inte inbilla mig att herr Gösta Jacobsson nu vill påstå, att allt det jag räknade upp är investeringsvaror. Då måste det helt enkelt vara ett missbruk av de intentioner som låg bakom lagstiftningen, även om det inte är något missbruk mot den lagtext som senare utformades. Att det kommer att bli en kostnadsfördyring gentemot nuläget har vi aldrig bestritt. Det kommer att bli så. Men om man vill hjälpa företagsamheten — och det anser jag att man vill — skall man väl göra det på andra sätt än genom att försöka hitta kryphål i den lagstiftning, som man en gång har föreslagit. Vi är medvetna om att företagsamheten i vårt land just nu har det besvärligt, men inte hjälper man företagsamheten genom att befria hålslag och dylika ting från 4 procent av omsättningsskatten. Det tvivlar jag på. Jag tror därför att man här för in målsättningen på ett felaktigt sätt, och det är väl ett av herr Gösta Jacobssons mysterier. Målsättningen var nämligen att man skulle få i stort sett oförändrade skatter på företagens investeringar, och med investeringar avses i förarbetena klart och tydligt sådana varor, som kan bli föremål för avskrivningar — alltså avskrivningsobjekt. Det skatteläge som rådde år 1965 för dessa investeringar skulle kvarstå oförändrat. Den målsättningen är fortfarande giltig, såvitt jag kan förstå, med det lilla undantaget att man har försökt att hyfsa till det hela genom att ändra tilllämpningen för fasta maskiner och inte tar russin ur två kakor, dvs. att betrakta dem som inventarier ett år och sedan betrakta dem som fast egendom för att kunna utnyttja båda fördelarna. Det skall vara antingen det ena eller det andra. Nu är det väl min tur att börja tala om mysterier! Man yrkar först i sitt utskottsutlåtande avslag på alla dessa motioner under den förutsättningen, att man tänker sig att det så småningom skall komma någon reglering av den indirekta beskattningen och därför inte vill göra några ändringar. Men får man det inte som man vill med yrkandet om avslag på propositionen, så struntar man blankt i det yrkandet och säger: »Nu skall vi krångla till det här ännu litet mera.» Det är för mig ett mysterium. Det är inte något mysterium som man behöver anlita detektiver för att reda ut, utan det har naturligtvis ett politiskt, taktiskt motiv. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på samtliga de alternativa förslag, som herr Lundström framställde.
Herr talman!

Inget av dessa mysterier har herr Wärnberg lyckats skingra. Herr Wärnberg återkom till missbruk, uppfinningsrikedom och kryphål, men jag förstår inte detta tal. När det gäller ting som är sanktionerade av rikets högsta dömande myndighet på detta område, regeringsrätten, hur kan man då tala om missbruk, uppfinningsrikedom och kryphål? Jag tycker att det är alldeles felaktigt, herr Wärnberg! Skall man göra några anmärkningar, och det kan man naturligtvis göra, så skall man göra dem mot den dåliga lagtext som antogs 1965. Hade vi fått den litet tydligare, så kan det hända att mycket hade varit bättre. Som jag sade redan förra gången, slåss jag givetvis inte på något sätt för hålslagen och det andra småkrafset, och jag tycker inte att det borde ha varit med. Jag har, som sagt, föreslagit en gång i utskottet, och jag upprepade det nyss, att man borde ha följt Köpmannaförbundets förslag om 200 kronor som gräns. Jag skall passa på tillfället att, om jag så får säga, skämta litet med herr Wärnberg! Jag skall ta ett exempel, så får vi höra hur herr Wärnberg ställer sig till det. Är en personvagn för järnvägstrafik som levereras utan inredning att betrakta som komplett personvagn? Det är den naturligtvis inte, men den är kanske underkastad reduktionsregeln i alla fall med hänsyn till det tillrättaläggande, som sedan sker i anvisningsföreskrifterna. Hur blir det då med inredningen? Soffor, papperskorgar, hopfällbara bord m.m. levereras särskilt. är dessa detaljer att hänföra till komplett inventarium eller ej? Jag tror knappast att de är det, men förhållandet är en smula underligt. Enligt propositionen skall var och en av dessa saker behandlas för sig och falla utanför reduktionsregeln, om de inte levereras tillsammans med järnvägsvagnen i Övrigt. Detta kommer kanske att driva fram att man måste leverera en järnvägsvagn komplett med alla tillbehör, i stället för att, såsom nog i stor utsträckning sker, leverera järnvägsvagnen utan inredning och sätta in inredningen efteråt. Riktigt svårt blir det, om man Öövergår till anläggningar av mera komplicerad art än järnvägsvagnar, lastbilar och sådant. En komplett massafabrik består av en rad kärl, maskiner och apparater, allt sammanbundet med rörledningar. Dessa kärl, maskiner och annan apparatur måste rimligen betraktas som kompletta även om ingen människa använder någon av dem utan att samtidigt använda övriga komponenter. I rörledningarna inbyggda filter, pumpanordningar etc. kommer emellertid att råka ut för en hårdare behandling, beroende på att varje del inte har ett eget namn utan bara kallas för rör. Petrokemiska anläggningar består vanligen mest av ett antal kilometer rör i olika storlekar och utförande. Uppförandet av en sådan anläggning måste, om den av departementschefen angivna hårdare linjen anses riktig, anförtros åt en särskild entreprenad för att reduktionsregeln skall kunna tillämpas. Mycket stora ändringar i näringslivets sätt att arbeta kommer sålunda att framtvingas.

Herr talman! Herr Wärnberg framställer problemet om beskattningen av de fasta maskinerna som någon sorts rättvisefråga och menar, att det inte är rättvist att beskatta en fast maskin annorlunda än en lös maskin.

De fasta maskinerna är ofta mycket stora — det rör sig om pappersmaskiner, raffineringsoch tankanläggningar inom den petrokemiska industrin, de stora maskinerna inom järnoch stålverk o. s. v. Jag tycker nog att man inte utan vidare kan säga att här skall föreligga en likformighet, utan det kan finnas skäl för en olikartad beskattning. Hur rättsläget var före den 1 juli 1965 har jag inte lyckats utröna.

Man får anta att det rättsläget egentligen borde ha gällt också före den 1 juli 1965, även om tillämpningen var en annan. Därför kan man nog med skäl säga, att det är en skärpning i förhållande till läget före 1965. Men det sade jag inte, herr Wärnberg — jag var mycket försiktig på den punkten och yttrade, att det är en skärpning i förhållande till vad som nu gäller. Det är för mig oklart vad som gällt före 1965; jag har inte på den tid som stått till förfogande lyckats reda ut den saken riktigt. Vad sedan gäller herr Lundströms alternativyrkanden så var andemeningen i herr Wärnbergs erinringar att de som suttit på ärendet i utskottet skulle bedriva ett dubbelspel; jag vet inte om han använde just detta ord. Men så är det väl ändå inte, herr Wärnberg. Vi har avstyrkt dessa motioner. Herr Wärnberg är fullt medveten om att vi ansluter oss till och ställer oss bakom åtskilliga av synpunkterna i motionerna; det kommer också fram i utskottsutlåtandet även om det inte är utvecklat mera i detalj. Men vi avstyrker som sagt motionerna av den anledningen att vi inför det förestående införandet av den allmänna mervärdeskatten inte vill göra några ändringar i den gällande varuskatteförordningen. Men om gärdet nu blir upprivet genom att socialdemokraterna driver igenom ett bifall till reservationen blir det ju ändå avsevärda ändringar i varuskatteförordningen — ändringar gentemot vilka de av oss föreslagna ter sig tämligen betydelselösa. Och då tycker jag att det bara är logiskt — om varuskatteförordningen i alla fall skall ändras — att vi yrkar på de ändringar som vi anser rimliga men som vi inom utskottsmajoriteten med en viss självövervinnelse har avstått från att yrka bifall till. Jag kan inte se att det är något dubbelspel. Vad beträffar herr Lundströms roll i sammanhanget så har han inte suttit i utskottet och kan inte lastas för detta. Men jag skall bekänna, att därest propositionen blir antagen kommer jag att rösta för bifall till dessa alternativyrkanden, Det tycker jag är en mycket hederlig och rättfram inställning, som inte alls strider mot mitt ställningstagande i utskottet.

Herr talman! Jag måste tyvärr upplysa herr Jacobsson om att jag inte är någon rättsinstans och därför faktiskt inte kan svara när det gäller tolkningen av lagfrågor. Men vi har en instans här i landet, som heter riksskattenämnden och som utger anvisningar om hur lagfrågor på skatteområdet skall tolkas. Jag förutsätter att riksskattenämnden gör herr Jacobsson till viljes och utfärdar anvisningar som gör det lättare att tolka lagtexten. Jag vill sedan, herr talman, ta upp ett par saker som tidigare har berörts. Det har sagts att en mervärdeskatt säkerligen inte kommer att skapa de gränsdragningsproblem som jag har talat om och som enligt mitt förmenande kommer att bli ännu värre vid en mervärdeskatt. Det måste under alla omständigheter, som jag ser det, bli fråga om en avgränsning mellan investeringsvaror och konsumtionsvaror. Nu har jag inte en aning om hur propositionen — om det över huvud taget blir någon proposition — kommer att se ut, men man kan i varje fall aldrig gå så långt att konsumtionsvarorna för företag här tas med såsom undantagna. Alltså kommer det att finnas exakt samma gränsdragningsproblem, bara med den skillnaden att det blir ett mycket större gap mellan konsumtionsvaror och investeringsvaror än vad det är i dag. Jag har naturligtvis inte anklagat herr Lundström för något dubbelspel. Han har inte suttit med i utskottet och har alltså, tycker jag, full rätt att lägga fram ett förslag. Men det är fortfarande för mig något av ett mysterium att herr Tistad kan säga att han kommer att rösta för herr Lundströms förslag, trots att han nyss yrkade avslag på det. Herr Tistad argumenterar tydligen på följande sätt: »Får jag inte skatten intakt, skall jag förstöra den rejält.> Det tycker jag ändå är någon form av dubbelspel; jag sade kanske inte dubbelspel, men nog tycker jag det är ett mysterium, eftersom herr Tistad ändå Öppet nu har deklarerat att han kommer att rösta för herr Lundströms förslag. Jag har, herr talman, ingen anledning att ändra mina yrkanden,

Herr talman! Herr Wärnbergs och min uppfattning på den här punkten går isär, väsentligen på grund av att vi har olika värderingar. Herr Wärnberg anser att ett bifall till de alternativa yrkanden som här har framställts skulle fördärva den allmänna varuskatten, Det skulle alltså vara någon sorts hämndakt, när vi inte får igenom vår vilja, att vi definitivt vill fördärva den allmänna varuskatten genom att rösta för dessa yrkanden. Jag tror att herr Wärnberg inlägger litet för mycket i vårt handlande; vi är inte så diaboliska. Ville jag vara elak skulle jag kunna säga att om nu socialdemokraterna röstar igenom propositionen och därmed fördärvar den allmänna varuskatten så kan vi lika gärna fördärva den ytterligare lite, men det vill jag inte säga, bl.a. av det skälet, att jag nog tycker att vi förbättrar den allmänna varuskatten en smula. Det är krav som vi sedan länge har framfört, krav som vi anser berättigade och som vi nu vill skriva in i varuskatteförordningen. Därigenom tycker jag att vi i varje fall i materiellt hänseende förbättrar varuskattens utformning. Med varje ny bestämmelse följer självfallet att det kan bli vissa tillämpningsoch omställningssvårigheter, De svårigheter som kommer att uppstå genom våra modesta ändringsförslag är emellertid mycket obetydliga i jämförelse med de svårigheter och den osäkerhet som kommer att uppstå därest propositionen bifalles. Jag vidhåller, herr Wärnberg, att det här inte är fråga om något dubbelspel eller någon taktik, utan det är fråga om enkel logik, Det skäl som vi har haft att inte yrka avslag på motionerna har förfallit i och med att propositionen bifalles, ty då kommer ändå omfattande ändringar att vidtagas i varuskatteförordningen. Då finns inte längre det motivet att vi skall lämna varuskatteförerdningen intakt till dess att vi får en mervärdeskatt. Under dessa förhållanden anser jag att det är logiskt att vi yrkar bifall till de motionsförslag som det här är fråga om.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden i januari väckte jag tillsammans med herr Stefanson en motion, nr 158, som påpekade de uppenbara olägenheterna med nuvarande ordning för inbetalning av dels källskatten, dels den allmänna varuskatten. Dessa inbetalningar sker varannan månad och vid sammanfallande tidpunkter. Nu har behandlingen av denna motion skett i samband med propositionen nr 47, vilket i och för sig kan vara tveksamt, eftersom det här icke rör sig om ett skattetekniskt spörsmål utan om ett samhällsekonomiskt, vilket både utskottets lottmajoritet och reservanterna vänligt framhåller. Som jag självfallet inte kan förutsätta att kammarens ledamöter läst motionen vill jag kort beskriva den på följande sätt. Genom de koncentrerade skatteinbetalningarna till statsverket alla udda månader åstadkommes våldsamma likviditetssvängningar i hela näringslivet med en varannanmånads intervall. Om man flyttade redovisningen av den allmänna varuskatten till jämna månader skulle en avsevärd utjämning ske. Nu kan två intilliggande månader visa svängningar på mellan fyra och fem miljarder kronor, Vårt förslag skulle reducera dessa svängningar nästan till hälften. Vi har fått en positiv skrivning från hela utskottet. Likväl anser jag det vara nödvändigt med en kritisk kommentar, vilket kanske i förstone kan förefalla otacksamt. Nu riktas ju inte kritiken direkt mot utskottets sakbehandling, utan snarare mot dess absoluta övertro på Kungl. Maj:ts goda vilja när det gäller att besvara viktiga skrivelser. Vid arbetet med denna motion kom jag underfund med att Bankföreningen redan förra sommaren hade skrivit till Kungl. Maj:t i samma ärende, Bankföreningen hade då utgått från banktekniska resonemang, medan jag tog upp samma problem ur affärslivets synpunkt. Slutsatserna blev desamma. Nu avslås motionen med hänvisning till att Bankföreningen kommer att få svar från Kungl. Maj:t och att mina synpunkter då kommer att i vederbörlig mån beaktas — om nu något svar någon gång kommer att lämnas, Bankföreningen har väntat i snart ett och ett halvt år. Jag skall be att få citera ur en artikel med rubriken »O.s.a.» i Bankföreningens tidskrift Ekonomisk Revy nr 8, eftersom där klart utsägs vad det rör sig om. »För drygt ett år sedan riktade Bankföreningen en skrivelse till Kungl. Maj:t med önskemål om översyn av betalningsterminerna för skatteuppbörden. Det skedde i förhoppningen om att åtgärder skulle vidtagas för ett jämnare flöde av skattemedel via banksystemet till uppbördsmyndigheterna. I skrivelsen konstaterades bl.a. att en så enkel förändring som att uppbörden av inkomstoch omsättningsskatt förlades till skilda månader skulle medföra stora fördelar. Under det år som gått, utan reaktion från myndigheternas sida, har situationen inte förbättrats. De kraftiga svängningarna mellan stora kassamässiga underoch överskott för staten, som egentligen ingen någonsin önskat eller ens avsett, fortsätter att växa. Redan den omständigheten att allmänhetens och bankernas likviditetsplanering försvåras helt i onödan har förefallit oss utgöra skäl nog för att överväga förändringar. Men kan det föra frågan framåt, vill vi gärna tilllägga att vi sedan länge även haft riksbanken som meningsfrände.

Det skulle vara lättare att föra en rationell penningpolitik, om ett jämnare flöde kunde åstadkommas. Vad finns egentligen att vänta på?» slutar artikeln i Ekonomisk Revy. Jag hade i våras tillfälle att diskutera detta ärende med riksgäldsdirektör Ringström, som efter vad jag förstod var mycket positivt inställd. Han ansåg att ärendet var av avsevärd betydelse och önskade att en ändring skulle kunna komma till stånd i den utjämnande riktning som jag föreslagit. Min förhoppning hade självfallet varit att motionens krav om utredning hade bifallits, men i den här allmänna motionsslakten har även detta utredningskrav åkt med och avfärdats med en vänlig hänvisning till denna brevskrivning, som kanske aldrig blir av. Skulle jag med detta påpekande möjligen kunna väcka finansdepartementets intresse och uppmärksamhet, har ju verkligen någonting blivit gjort. Då spelar det föga roll hur motionen behandlats. Herr talman! Att ställa något yrkande kan jag naturligtvis inte göra. Men i min ljusblå optimism hoppas jag att mitt inlägg här har fört frågan framåt.

Herr talman! Jag vill säga några få ord om ett av departementschefens uttalanden i proposition nr 47 år 1967, nämligen att elledningar av alla slag bör i varuskattehänseende likställas med fastighet. Jag hade inte bara hoppats på utan också räknat med att departementschefens uttalande om att elledningar likställes med fastighet endast skall gälla i varuskattehänseende och icke vad gäller rätt att göra avskrivningar på elledningar av olika slag. Men enligt de upplysningar som jag kunnat inhämta tycks det vara så att elledningar inte får avskrivas. Det betyder att kapital som nedlagts i elledningar bara växer år efter år. Jag är medveten om att vi i dag inte skall behandla frågan om avskrivningsrätten, men jag har ändå velat föra den på tal, ty om avskrivningar inte får ske är det en för eldistributionsföretagen mycket väsentligare och större fråga än den om ökad omsättningsskatt. Jag ber, att få sluta här och hoppas att jag kan få återkomma vid något annat tillfälle.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson har frågat inrikesministern om han är villig att i avvaktan på ytterligare åtgärder för genomförande av länsdemokrati överväga att öka landstingens inflytande vid utseende av ledamöterna ej blott i länsstyrelsen utan även i länsarbetsnämnd, länsbostadsnämnd, skogsvårdsstyrelse och lantbruksnämnd. In terpellationen har överlämnats till mig för besvarande. På grundval av de utredningsförslag rörande länsindelningen och den statliga länsförvaltningen som nu är ute på remiss kommer regeringen att överväga vilka ändringar i nuvarande ordning som bör genomföras i avvaktan på den prövning av frågorna i ett vidare sammanhang, som länsdemokratiutredningens betänkande kommer att ge anledning till. Frågor om de olika länsorganens kompetens, om hur de skall vara sammansatta och om hur de skall utses behandlas i länsförvaltningsutredningens betänkande och kommer därmed under övervägande, Därför kan jag inte nu, innan ett enda remissyttrande kommit in, föregripa ställningstagandet i de speciella avseenden interpellanten tar upp.

Herr talman! Det förhåller sig precis som herr Ferdinand Nilsson tror, nämligen att man skall kunna yttra sig över just dessa frågor i samband med den remissbehandling som nu pågår.

Herr Ferdinand Nilsson har liksom vänt på steken och bett mig uttala mig först i den här frågan. Jag vill nog att herr Ferdinand Nilsson i egenskap av representant för landstinget skall uttala sig först, så att jag får en vägledning när remissyttrandena skall sammanställas och jag skall komma med förslag till åtgärder.

Herr talman! Endast ett par ord till! Vi har ändå beslutat att de aktuella garantiramarna skall vara avsedda för jordbrukets rationalisering. Om vi håller fast härvid, skall naturligtvis tyngdpunkten i dessa ramar läggas på jordbrukets rationalisering.
Herr talman! Herr Yngve Nilsson har frågat om jag är beredd medverka till att en rimlig fördelning av kreditgarantiramarna för jordbrukets rationalisering kan ske mellan olika produktionsgrenar och företagstyper samt att därvid beaktas önskvärdheten av att familjejordbruken i första hand rationaliseras. Riktlinjerna för statens stöd till jordbrukets rationalisering har behandlats av årets riksdag. Enligt riksdagsbeslutet skall någon skillnad inte göras mellan enskild och juridisk person vad gäller möjligheterna att få statligt ekonomiskt stöd. Det är omständigheterna i det enskilda fallet, som läggs till grund för bedömning av stödbehovet. De för jordbrukets rationalisering avsedda kreditgarantierna uppdelas av riksdagen på olika ändamål. Lantbruksstyrelsen fördelar därefter garantibeloppen för dessa ändamål på olika län. Att därutöver, som herr Nilsson förordat, dela upp beloppen på olika produktionsgrenar och företagstyper skulle — förutom att det strider mot riksdagsbeslutet — leda till avsevärda olägenheter vid stödgivningen. Jag är således inte beredd medverka till uppdelningen av kreditgarantiramarna efter de riktlinjer som interpellanten ifrågasatt.

Herr talman! Jag ber att få tacka jordbruksminister Holmqvist för svaret på min interpellation. Vi är ense i fråga om det första avsnittet, som behandlar riktlinjerna för statens stöd till jord brukets rationalisering, sådant beslutet utformats av riksdagen och där ingen skillnad numera får göras mellan enskild och juridisk person. Jag har heller inte anmärkt på detta förfaringssätt. Men jag vill alldeles särskilt stryka under vad statsrådet sagt i anslutning härtill, nämligen att det är omständigheterna i det enskilda fallet som läggs till grund för bedömning av stödbehovet. Herr statsråd, ni har också i proposition nr 95 uttalat att vissa allmänna grunder bör gälla för att det ekonomiska stödet skall kunna utgå. Sålunda framhålles att som huvudprincip bör gälla att investeringen är önskvärd ur allmän synpunkt; den skall vara samhällsekonomiskt motiverad och naturligtvis lönsam ur företagsekonomisk synpunkt. Vid den prövning som skall ske bör, om investeringen är av betydande storlek, bl.a. beaktas den effekt som densamma kan få på marknadsutvecklingen inom landet, även om man inte skall ta hänsyn till tillfälliga överskott om det gäller att höja effektiviteten. Herr talman! Jag har velat erinra om dessa uttalanden därför att man här kommer in på gränsfall när det gäller mammutanläggningar inom t.ex. animalieproduktionen: Är det ett jordbruksföretag eller är det ett industriföretag? Här har statsrådet tagit på sig ett mycket stort ansvar därför att det är uppdraget åt Kungl. Maj:t att avgöra vad som bör betraktas som jordbruksproduktion. Jag har den uppfattningen att, då stöd skall lämnas från statens sida, hänsyn bör tas till näringsgrenen som helhet, så att en snedvridning av produktionen inte uppstår, som kan få till resultat större överproduktion än vad vi redan har. Jag har anledning förmoda att herr statsrådet beaktar dessa synpunkter, eftersom herr statsrådet i många sammanhang sagt att vi måste krympa jordbruksproduktionen för att slippa de stora överskotten och den förlustbringande exporten, Herr statsråd! Antingen vi vill det eller ej måste vi, om inte hela rationaliseringsverksamheten inom jordbruket skall bli förfelad, ta hänsyn till var insatserna skall sättas in. Med detta menar jag att vi, om det blir stora överskott på vissa områden, inte med allmänna medel skall hjälpa till att förvärra detta — och därmed den ekonomiska situationen för jordbruket i dess helhet. Jag kan inte tro att riksdagens beslut kan innebära något sådant. Det skulle inte heller vara samhällsekonomiskt klokt att göra på det sättet. Vad sedan gäller familjejordbruken är det väl klarlagt att de innebär en god ekonomisk driftsform. Man kan inte bortse från att utvecklingen rider fort — även här behövs en anpassning till de nya ekonomiska betingelserna för vårt jordbruk. Jag tror emellertid att det finns många anledningar att särskilt slå vakt om denna företagsform. Rationaliseringsåtgärder måste komma till stånd, såväl för inre som yttre rationalisering. Då har man möjlighet att nå en driftsform som gör det möjligt att utnyttja den tekniska och ekonomiska utvecklingens landvinningar. Därför är det nödvändigt att vid resursernas fördelning ta hänsyn även till denna grupp. Vad jag syftar till är att den kategorin vid bedömningen måste gå före sådana investeringar som kräver mycket stora belopp. Detta torde också framgå av jordbruksministerns uttalande i svaret, att lantbruksstyrelsen fördelat garantibeloppen på de olika länen — när vi känner till beloppens storlek vet vi ju att det inte kan bli hur stora summor som helst på varje län.
Herr talman! Jag förstår mycket väl herr Yngve Nilssons fråga — jag har sett samma spörsmål resas på annat håll, och kanske inte i fullt så balanserad form som herr Nilsson gett det i dag. Sedan de nya riktlinjerna för jordbrukspolitiken trädde i kraft har vi knappast sett exempel på något sådant här verkligt storföretag. Det lär vara någonting på gång, som diskuterats och möjligen även behandlats i någon lantbruksnämnd, men i varje fall hittills har inget sådant ärende kommit till kanslihuset och blivit föremål för min prövning. Det oaktat vet vi att det inte saknats tendenser till en debatt kring de här riktlinjerna. Man har till och med sagt att det finns en stor oro bland jordbrukarna; förekomsten av en plan för att realisera ett sådant här företag skulle redan ha skapat en oro bland jordbrukarna. Nu kan vi ju konstatera en tendens i svenskt jordbruk mot större enheter och ökad specialisering, och en sådan utveckling är önskvärd eftersom den ger jordbrukarna de bästa förutsättningarna att få en hygglig levnadsstandard. Den utvecklingen går myckel snabbt.

Då blir frågan om dessa nytillkommande stora företag är att betrakta som familjejordbruk eller som industrier, för att använda herr Nilssons uttryck. Jag tror att vi bör akta oss för att göra för stora åtskillnader därvidlag, och jag fann att herr Nilssons bedömning var densamma — det avgörande är inte själva företagsformen, alltså om jordbruket drives som enskilt företag eller i annan form. Nej, jag tror att det är klokt att ta den ståndpunkten — på jordbrukssektorn blir det aldrig någon verkligt stor skillnad i fråga om antalet anställda mellan familjeföretagen och det vi kan kalla en rationell och utvecklad storproduktion; det rör sig även där kanske bara om tre eller fyra anställda. Vad vi skall eftersträva är att göra produktionen så effektiv som möjligt. Jag tror att familjeföretaget har goda utsikter att hävda sig, men då gäller det att visa det. Om familjeföretaget är överlägset, finns det inte anledning att vara så ängslig för att det tillkommer ett eller annat företag i annan form. Därför skulle vi nog göra klokt i att vänta med denna debatt till längre fram och åtminstone avvakta om utvecklingen ger oss orsak att se någon fara på lång sikt i tillkomsten av företag av annan typ. Sedan får vi ta upp den diskussionen; enligt min mening är det alldeles för tidigt att göra det i dag.

Jag finner det sunt och riktigt att så sker.

Herr talman! Jag tycker inte att det är för tidigt att diskutera denna fråga, herr jordbruksminister. Något ärende har skymtat i pressen, och det rör sig där om mycket stora belopp. Nu hör jag att frågan ännu inte har förts fram till Kungl. Maj:t. Efter herr statsrådets uttalande här hoppas jag emellertid att han när den kommer upp vill överväga den mycket noggrant innan det blir tal om så stora summor till ett enda företag. Det är med beklagande jag måste konstatera att jordbruksministern ställer sig ganska negativ till våra familjejordbruk. Det hade jag knappast väntat mig. Rationaliseringen i all ära, men det finns gränser för företagsstorleken som man inte kan bortse ifrån, om man vill behålla ett rimligt serviceunderlag på landsbygden. När riksdagen anvisar 189 miljoner kronor till kreditgarantiramar kan det inte vara likgiltigt hur dessa ramar fördelas.

Herr talman! När det gäller industrin förhåller det sig så, herr Nilsson, att den — nära nog oavsett vad den tillverkar — om den ger ett betydande sysselsättningstillskott inom näringslivet, kan påräkna stöd av det allmänna i form av kreditgarantier,. Det rör sig inte om något annat i detta fall. Vi har kommit därhän att bidragens tid är förbi, I stället ger vi stödet i den formen att staten lämnar garantier för krediterna. Jag vill erinra om att det egentligen bara är detta frågan rör sig om. Insatsen från det allmänna är således tämligen begränsad när det gäller ett sådant företag. Jag kan inte se någon anledning till att vi skulle låta bli att ge kreditgarantier till företag som framställer jordbruksprodukter bara för att det inte är fråga om familjeföretag. Den ståndpunkten är orimlig. Utgångspunkten bör vara om det är effektivt, om det kan tänkas på lång sikt betyda ett tillskott till vår samlade ekonomi och om det kan medverka till att produktionen förbilligas.

Då säger herr Yngve Nilsson att den kan komma i konflikt med andra intressen, såsom att vi vill behålla en levande landsbygd; denna strävan kan försvåras om vi uppmuntrar tillkomsten av storproduktion på vissa områden. Om vi resonerar så är vi genast tillbaka i en värdering som blir mycket svår att göra. Vi är överens om att inte stödja de allra minsta företagen, de som inte kan ge försörjningsunderlag för en familj. Man kanske kan säga att vi skall satsa högst på de företag där situationen är mycket svår och där det är mycket angeläget att hjälpa jordbrukaren. Men vi ser inte saken så — vi är beredda att gå längre. Även en jordbrukare som i dag har det bra ställt kan påräkna statens medverkan för att finansiera en ytterligare utbyggnad. Därför håller inte herr Yngve Nilssons resonemang. Om vi ensidigt skulle ta hänsyn till att så många människor som möjligt skulle bo på landsbygden, borde vi naturligtvis inte ha handlat på det sätt som vi gjort under de senaste årtiondena. Jag konstaterar alltså att vi kanske har delade meningar — det förefaller onekligen så — men jag kan inte se att mitt uttalande kan tagas som uttryck för att jag inte har någon förståelse för familjejordbruket. Jag tror inte att ett sådant intresse skall komma till uttryck på det sättet att man hindrar tillkomst av andra företag — man kan visa sin uppskattning av familjejordbruket på annat sätt.

Herr talman! Herr Yngve Nilsson har 1 sitt senaste inlägg tydligare än förut markerat att han fasthåller vid den mening som han hävdade i våras, då han ville ha ett klart uttalande av riksdagen att familjejordbruket skulle ha företräde och att andra företagsformer skulle få komma i efterhand. Vi hade ju en diskussion om detta i riksdagen, varvid vi vid voteringen kom fram till att vi inte skulle göra någon åtskillnad mellan de olika företagstyperna. Det tycks emellertid som om herr Nilsson nu hade återfallit till detta resonemang. Vi kan ju försöka tänka oss in i hur det skulle bli om man gick efter herr Nilssons linje. När det kommer in en ansökan skulle man då kunna säga att det är fråga om ett för stort företag, som tagits till för kraftigt, så att det kommer att kosta för mycket. Därför skulle staten inte bidra till finansieringen. Detta kunde inträffa när det gäller t.ex. rationalisering eller markanskaffning. Det är en grannlaga uppgift att försöka dra en sådan gräns. Det vore också förödmjukande och besvärligt för de företag, som skulle behöva finna sig i att ligga inne med sin ansökan till årets slut och avvakta :om det blir några pengar över. Så kan man rimligtvis inte behandla ett företag, som söker den rätt vilken författningsmässigt tillkommer det. Företagaren kan i författningen läsa att han har möjligheter att söka samhällets stöd genom garantier för sina krediter. Man skulle då förklara att det visserligen är klart uttalat i författningen att denna rätt föreligger men skulle förbehålla sig rätten att ligga på sådana ärenden kanske ett år framåt för att se om det blir några pengar Över. Jag kan därför inte finna annat än att vi måste vänta och se hurdan utvecklingen blir. Jag tycker att herr Nilsson varit för tidigt ute i denna frå